Herr talman!

Jag vill inte föregripa denna beredning.
Herr talman! Redan i dag, fyra månader efter valet, flaggar finansministern för att det blir svårt att nå regeringens arbetslöshetsmål till 2020. Det märkliga är att vi i detta läge samtidigt har en politisk strid om det vettiga i att göra det dyrare att anställa. Det är närmast obegripligt.Forskare och ekonomer har olika åsikter om effekterna av de sänkningar av arbetsgivaravgifterna som Alliansen genomfört sedan 2006. IFAU uppskattar dock att uppemot 10 000 nya ungdomsjobb kan ha skapats till följd av sänkningen.En utvärdering av reformens effekter försvåras av flera orsaker, bland annat av att sänkningarna till stor del genomfördes under en period av mycket djup ekonomisk kris i Europa, vilket höll tillbaka nyanställningarna generellt sett. Dessutom är det svårt att räkna effekterna av alla de jobb för unga som inte försvann tack vare sänkningen. Många företagare vittnar om att de slapp göra sig av med ung personal under krisen tack vare de sänkta arbetsgivaravgifterna. Att en ung människa slipper bli av med jobbet är naturligtvis en lika viktig effekt som att en arbetslös ungdom får ett jobb. Denna viktiga effekt har jag inte kunnat se att någon forskning alls har uppmärksammat.I en färsk rapport från HUI, Handelns Utredningsinstitut, gjord av en professor och en ekonomie doktor i nationalekonomi, bekräftas att effekterna av sänkningen inte har varit så stora som man hade förväntat sig. Men man åberopar också forskning som pekar mot att anledningen till att effekterna inte har blivit större helt enkelt är att den sänkning som gjordes var för liten för att få en betydande sysselsättningseffekt. Det är alltså fortfarande för dyrt att anställa unga oerfarna medarbetare. Det är mot bakgrund av detta man ska se riksdagens beslut om ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna för de yngsta.Riksdagen beslutade alltså i december om ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga med en ännu tydligare inriktning på de allra yngsta på svensk arbetsmarknad. Medel till detta finns avsatta i den statsbudget som riksdagen har tagit beslut om.Min interpellation, som jag lämnade i december, rör hur regeringen tänker tillse att riksdagens beslut om ytterligare nedsättning under 2015 verkställs. När jag lämnade in min interpellation rådde ganska stor oklarhet om hur regeringen tänkte hantera situationen och om de verkligen tänkte följa riksdagens beslut. Det har kommit olika signaler från olika regeringsföreträdare, men i går presenterades propositionslistan som klargör att en proposition i frågan kommer den 27 januari.I dag funderade jag lite över varför finansministern lämnar detta svar om att hon inte vill föregripa regeringens arbete samma dag som propositionsförteckningen lämnas över till riksdagen. Pratar inte finansministerns olika medarbetare med varandra över huvud taget?
Herr talman! Vi har bett att få ändra svaret efter att propositionsförteckningen hade lämnats in, men då var svaret redan expedierat och gick inte att ändra. Den ena handen vet vad den andra gör. Jag vet inte vilka olika signaler du har fått, Jan Ericson, men jag har hela tiden försökt vara tydlig med att när riksdagen har fattat ett beslut kommer regeringen självklart att verkställa det beslutet. Det har varit självklart att vi skulle lämna den propositionen. Men den behöver beredas. Man behöver göra om de offentliga finansiella beräkningarna. Den kunde därför inte expedieras dagen efter, utan vi har gjort det så fort det bara har varit möjligt. Därför har vi naturligtvis också satt det genomförandedatum som är bedömt som praktiskt möjligt, och det är den 1 maj.Det här en fråga att fundera på. Regeringen har ju för avsikt att komma tillbaka till riksdagen med förslag om att höja arbetsgivaravgifterna för ungdomar, inte bara för 25-åringar, som ni har föreslagit, utan även för andra ungdomar. Problemet kan bli att en del arbetsgivare då får hantera flera olika arbetsgivaravgifter under ett år. Jag tycker att riksdagen ska fundera på i vilken utsträckning det är lämpligt. Men regeringen kommer självklart att lämna den proposition som efterfrågas.Du är orolig för att detta kommer att leda till att färre ungdomar får jobba. Om det vore så att vi höjde arbetsgivaravgifterna för ungdomar och stoppade pengarna i fickan skulle det vara ett relevant resonemang. Men det är inte det som regeringen avser att göra. Vi avser att använda pengarna på ett mer effektivt sätt. Ekonomkåren är nämligen oerhört enig om att det här är ett mycket dyrt och ineffektivt sätt att hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden. Bland annat IFAU har konstaterat att just för ungdomar som behöver lite extra hjälp att komma in på arbetsmarknaden har det inte haft någon effekt. Man har inte lyckats hitta någon effekt över huvud taget.I stället för att lägga stora resurser på ungdomar som har jobb och som skulle ha haft jobb i alla fall avser regeringen att använda pengarna till att stötta de ungdomar som behöver mer hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Resultatet av det kommer att bli att sysselsättningen bland ungdomar ökar.
Herr talman! I den rapport som jag nämnde från HUI varnar man också för att de negativa effekterna av höjd arbetsgivaravgift skulle bli större än vad de positiva effekterna blev av sänkningen. Man kallar detta för asymmetriska effekter. Med det menas att när man sänker arbetsgivaravgiften - i den mån som man inte anställer någon - spiller det ofta över på höjda löner eller höjda vinster. Men om man höjer arbetsgivaravgiften i branscher där det är väldigt låga vinstmarginaler finns det bara ett sätt att hantera denna kostnadsökning, och det är helt enkelt att minska lönekostnaderna. Det går inte att göra genom sänkta löner, utan då säger man upp personal i stället. Därför finns det en väldigt stor oro ute i näringslivet för att man kommer att bli tvungen att genomföra omfattande uppsägningar av unga medarbetare, om förslaget blir verklighet.Herr talman! I dag flaggade finansministern för att det blir svårt att nå arbetslöshetsmålet till 2020. Det lär ju inte bli lättare att nå det målet om man gör det dyrare att driva företag och dyrare att anställa. Värre är ju att den nya regeringen står helt tomhänt när det gäller jobbskapande politik. Det enda som man gör på arbetsmarknadsområdet inriktas på att faktiskt göra det dyrare att driva företag, att anställa och att arbeta.Det enda undantaget som med lite god vilja kan kallas för förslag för att minska arbetslösheten är traineejobben, som man pratade mycket om i valrörelsen. Men det löftet har i dag smält ihop till en liten smörklick i solen. I valrörelsen talade man om 32 000 traineejobb. I budgetpropositionen hade antalet minskat till en tiondel, till 3 200 för 2015. Efterhand har löftet tonats ned ytterligare i takt med att kritiken växt från bland annat Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting. Man har också problem med att EU-kommissionen förväntas ha invändningar mot förslaget. I de senaste uttalandena från regeringen - bara häromdagen - talar man inte längre ens om några platser alls, utan nu pratar man om någon sorts delegation som ska samtala med kommunerna. Samtidigt säger statsministern att man nu ska byta namn på traineejobben. Det verkar alltså vara en total reträtt på det här förslaget, som nästan är det enda riktiga förslaget på arbetsmarknadsområdet som regeringen har.Höjda arbetsgivaravgifter ska kompenseras med mer riktade insatser, säger finansministern. Men sanningen är ju den att man höjer kostnaderna för arbetsgivarna med 19 miljarder. Hela satsningen på 90-dagarsgarantin och på traineejobben uppgår till 2 miljarder, alltså ungefär en tiondel. 90 procent av dessa penar hamnar inte alls på arbetsmarknaden, utan de går till helt andra saker, främst till höjda ersättningar och bidrag. Man kan inte säga att pengarna används mer effektivt för att skapa fler jobb, för det är ju inte det man gör. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman! Faktum är att finansministern representerar i dag en regering som helt har släppt ambitionerna om att skapa förutsättningar för riktiga jobb med riktig lön. Det är allvarligt i det svaga konjunkturläge som hela Europa i dag befinner sig i. Jag är bekymrad, och jag anser att Sverige kan betydligt bättre än så här.
Herr talman! När man lyssnar på Jan Ericson skulle man nästan kunna tro att han inte vill höja arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Sanningen är ju dock att Jan Ericson höjer arbetsgivaravgiften för alla ungdomar som har fyllt 25 år. Han höjer dem till och med mer än vad vi i regeringen förslog i höstens budgetproposition, dubbelt så mycket faktiskt.När vi tittar på de beräkningar som den förra regeringen gjorde av sysselsättningseffekten av att fördubbla arbetsgivaravgiften för 25-åringar bedömde man att det inte gav någon sysselsättningseffekt alls. Man trodde inte att jobben skulle minska genom en fördubbling av arbetsgivaravgiften för ungdomar. Om man inte tror att det inte har någon sysselsättningseffekt alls för 25-åringar undrar man: Har det då någon sysselsättningseffekt för 24-åringar?Framför allt är det uppenbart att allianspartierna själva tycker att man har slösat bort många miljarder varje år på en helt ineffektiv åtgärd som inte har haft någon sysselsättningseffekt över huvud taget. Den nedsatta arbetsgivaravgiften för 25-åringar har gällt i många år.Den här regeringens politik är tydlig. Vi behöver ändra den inriktning som Sverige har haft under de senaste åren där jobbpolitiken enbart har bestått att stora ofinansierade skattesänkningar. Resultatet av den politiken är att det tyvärr inte gav de jobb som jag är övertygad om att Alliansen hoppades att de skulle ge. I stället är arbetslösheten högre än när man startade skattesänkningarna samtidigt som det är stora hål i de offentliga finanserna.Ungdomsarbetslösheten är drygt 20 procent. Det betyder att åtta av tio ungdomar på arbetsmarknaden har jobb. Det betyder att det är två ungdomar som är arbetslösa. Med sänkta arbetsgivaravgifterna sänker man kostnaden för de åtta ungdomarna som har jobb - och många av dem skulle kanske ha haft jobb i alla fall - i förhoppning om att någon av de två ska få jobb.Nu har den sänkta arbetsgivaravgiften verkat i många år, men vi ser inte att ungdomsarbetslösheten har sjunkit i någon större omfattning. Då är det naturligtvis dags att pröva någonting annat. Det blir väldigt dyrt och ineffektivt att lägga mycket pengar på ungdomar som skulle ha haft jobb i alla fall. Det är betydligt mer kostnadseffektivt att lägga resurserna på de ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och som inte har jobb. Det är därför som regeringen i stället vill ha en 90-dagarsgaranti där man stöder ungdomar som behöver hjälp.Ungdomsarbetslösheten är också väldigt ojämnt fördelad. Ungdomar med högre utbildning eller gymnasieutbildning är ju i mycket mindre utsträckning arbetslösa än ungdomar som inte har gymnasieutbildning. Därför vill regeringen genomföra en särskild satsning på ungdomar för att de ska kunna ta sig igenom en gymnasiebildning. Det har allianspartierna tyvärr stoppat, men regeringen avser att återkomma med det förslaget. Gymnasieutbildningen är i dag en vattendelare. Det handlar om att möta varje ungdom där han eller hon befinner sig och kunna stötta och stimulera den ungdomen. Det behövs kanske en kombination av jobb och utbildning. Även för ungdomar som har gymnasieutbildning är det bättre att jobba än att gå arbetslös. Det är därför som regeringen har föreslagit traineeplatser, och vi kommer att fortsätta med den satsningen som vi vill fasa in under de kommande åren. Det är klart att det inte går att få fram 32 000 traineeplatser genom att man knäpper med fingrarna från den 1 januari 2015. Det handlar om att bygga upp dem steg för steg för att kommunerna ska kunna ordna dessa platser, så att ungdomar ska kunna få den arbetslivserfarenhet som krävs för att de sedan ska kunna ta sig vidare ut på den ordinarie arbetsmarknaden.
Herr talman! Magdalena Andersson säger att det är ineffektivt att ge detta stöd till ungdomar som ändå skulle ha fått jobb. Jag vill fråga Magdalena Andersson hur hon vet att alla de ungdomar som i dag har arbete skulle ha fått det utan de sänkta arbetsgivaravgifterna. Det finns ingen som helst forskning som visar att det ser ut på det sättet.Som jag sa tidigare finns det ingen forskning alls som har analyserat hur många ungdomar som har fått behålla sina jobb under en mycket djup kris tack vare att arbetsgivaravgifterna är lägre. Det finns ganska många företag i utsatta branscher som vittnar om att de har kunnat behålla sin personal under krisåren och lyckats övervintra tack vare att lönekostnaden har varit lägre. Den effekten kan man bara inte bortse ifrån.Magdalena Andersson pratar om 90-dagarsgarantin. Det har ni ju prövat tidigare, före finansministerns tid och före Alliansens tid. Då kallades det 100-dagarsgarantin, och den dömdes ut av alla som en totalt ineffektiv åtgärd. Nu döper man om det till 90-dagarsgarantin och så testar man samma misslyckade lösning en gång till. Det kommer knappast att bli någon succé.Traineeplatserna ska då lösa problemet. Enligt IFAU har minst 10 000 ungdomar fått jobb tack vare de sänkta arbetsgivaravgifterna. Dessa jobb - som kanske försvinner - ska ersättas med 3 200 traineeplatser, om det över huvud taget blir några traineeplatser. Med tanke på att EU är väldigt kritiskt till detta är det är inte säkert att regeringen över huvud taget får igenom det förslaget.Dessutom är de fackliga organisationerna ganska upprörda över hur detta presenteras. De undrar hur de ska klara av att ge handledning och ta hand om dessa personer. Det handlar om utsatta branscher där man redan har väldigt mycket att göra.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerEfter att ha verkat i många år är det uppenbart att den inte haft den effekt på arbetslösheten bland ungdomar som jag är säker på att den tidigare regeringen hoppades på. När man låtit en åtgärd verka år efter år och kommit fram till att den är helt meningslös för 25-åringar, då är det väl dags att prova någonting annat? Den har inte haft den verkan som jag är säker på att man trodde att den skulle ha, och då är det dags att göra någonting annat. Det är ingenting som regeringen bara fantiserar om, utan en rad expertinstanser har pekat på att den är mycket dyr och mycket ineffektiv. Därmed måste vi använda pengarna på något annat sätt.Tanken bakom traineejobben är att de omfattar tre saker, vilka vi ser samtidigt. Vi ser alldeles för många ungdomar som är långtidsarbetslösa. Vi ser äldre som inte får tillräckligt med stöd för att klara av sin vardag. Vi ser att personalen inom äldreomsorgen har en väldigt tuff vardag. Personalen börjar bli äldre, och det kommer att behövas en generationsväxling. Av dessa tre saker vill vi göra en sak. Vi vill se till att ungdomar kan gå tillsammans med den ordinarie personalen, underlätta deras arbete och samtidigt höja kvaliteten för våra äldre. Den som ansvarar för handledningen är Kommunal och dess medlemmar. Inom Kommunal är man mycket positiv till traineejobben.Vi gör det bättre för ungdomarna, vi gör det bättre för våra äldre och vi gör det bättre för personalen i till exempel äldreomsorgen. Det är de borgerliga partierna emot. Jag har väldigt svårt att förstå varför.